Fru talman! Marléne Lund Kopparklint har frågat mig hur jag ämnar agera för att underlätta för Jakt och sportskyttesverige genom att bevara Sveriges blyförbud och inte uppmuntra till ett genomförande av det förslag som ligger hos Europeiska kemikaliemyndigheten. Marléne Lund Kopparklint grundar sin fråga bland annat på en farhåga att förslaget får konsekvenser för användning av blyammunition i polisens, tullens och militärens tjänstevapen. Europeiska kemikaliemyndigheten har fått i uppdrag av Europeiska kommissionen att ta fram ett förslag till begränsningar för användning av bly i skytte, jakt och fiske. Den föreslagna begränsningen syftar sammanfattningsvis till att "åtgärda riskerna för människors hälsa och miljön till följd av användningen av bly i ammunition, dvs. hagel som används i andra områden än våtmarker, kulor och pellets som används både i våtmarker och i andra områden än våtmarker, samt av bly i fiskeredskap". Förslaget avser uteslutande civilt utomhusbruk och kompletterar den befintliga begränsningen av användningen av blyhagel i våtmarker. Det stämmer alltså inte, som Marléne Lund Kopparklint påstår, att förslaget skulle kunna få konsekvenser för polisens, tullens eller militärens tjänstevapen. Europeiska kemikaliemyndigheten anser, i den omfattande riskbedömning som ligger till grund för förslaget, att användningen av sådan ammunition medför en oacceptabel risk för den vilda faunan, kreatursbesättningar, miljön och människors hälsa och att risken behöver hanteras på EU-nivå. Den föreslagna begränsningen innebär ett förbud mot användning av bly om det finns tekniskt och ekonomiskt genomförbara alternativ. Detta gäller försäljning och användning av blyhagel för jakt och sportskytte. För andra användningsområden, där alternativen fungerar sämre, till exempel för kulor och luftgevärsammunition vid sportskytte utomhus, syftar förslaget till att begränsa användningen till de sportskyttebanor där åtgärder har vidtagits för att effektivt samla in den använda blyammunitionen innan den kan medföra risker. Förslaget har publicerats på Europeiska kemikaliemyndighetens hemsida, och berörda aktörer har haft möjlighet att under en sexmånadersperiod lämna synpunkter på förslaget eller bidra med information. Förslaget behandlas för närvarande i riskbedömningskommittén och kommittén för socioekonomisk analys under Europeiska kemikaliemyndigheten. När kommittéerna har yttrat sig kommer Echa att överlämna yttrandena till kommissionen. Om kommissionen bedömer att Europeiska kemikaliemyndighetens förslag uppfyller förordningens villkor för beslut om begränsningar ska kommissionen utarbeta ett eget förslag inom tre månader och lägga fram det i den föreskrivande kommittén för omröstning. Regeringen kommer då att ta ställning till kommissionens förslag.

Fru talman! Ett totalförbud mot bly i all ammunition förbereds just nu av Echa. Syftet med förbudet är att minska förekomsten av bly i miljön. Sverige har dock redan ett bra förbud när det gäller det här. Det har tidigare utretts noggrant och på vetenskaplig grund. Om ett totalbud träder i kraft kommer det att få förödande konsekvenser, inte bara för Sveriges jägare och skyttar utan säkerligen också för flera yrkesgrupper som använder blyammunition. Vi ska inte glömma våra viktiga eftersöksjägare, som behöver avliva djur med omedelbar verkan. När man jagar ska man göra det utan onödigt lidande för villebrådet. Det är god jaktetik. Då behövs ammunition som resulterar i ögonblicklig död. Echa har nu gällande jakt föreslagit ett totalförbud mot blyammunition, och när det gäller sportskytte föreslås ett totalförbud eller användning av bly under strikta villkor. Argumenten för dessa förslag är högst intressanta, då man lägger fram att 1 miljon barn i EU riskerar att få i sig bly varje år från viltköttskonsumtion samt att bly kan spridas i miljön på skjutbanor och orsaka skada på jorden och grundvattnet. Det här är rent ologiska argument. Det är inget snack om saken att bly är ett farligt ämne. Men man måste ha kunskap i ryggen när man diskuterar frågan, fru talman, och här har regeringen hittills inte briljerat. Detta ligger nu som sagt för beredning hos två kommittéer innan det ska föreslås till EU-kommissionen den 1 juni 2022. Det är oerhört viktigt att redan nu föra fram Sveriges ståndpunkt och se till att vi har kunskapsbaserade och hållbara argument från Sveriges sida. Det är viktigt att i ett tidigt skede sätta ned foten i EU. Det borde ha gjorts mycket tidigare, i synnerhet med tanke på att vi genom åren sett andra exempel på att Sverige intagit en mer avvaktande position och blivit överkört därför att det har blivit för sent. Fru talman! Jag tycker också att det är en mycket relevant fråga att ställa till miljöministern om det är regeringen eller riksdagen som ska bestämma i denna fråga. Min uppfattning är att det är riksdagen som ska bestämma i denna fråga, och där har vi redan en tydlig linje att hålla. I grund och botten handlar detta om att underlätta för Jakt och sportskyttesverige genom att bevara Sveriges blyförbud och inte uppmuntra till ett genomförande av det förslag som ligger hos Echa i dag. Om det nu är så att regeringen anser att metalliskt bly är ett problem vill jag ställa frågan om man ska ta upp alla blyledningar och blyisolerade kablar som finns i marken i dag. Eller är bly farligt i kulform men inte i rörform? Om vi ska gå in på den kunskapsbaserade delen undrar jag om miljöministern vet hur mycket bly som hamnar i skogen och stannar kvar där på grund av jakt. Hur många kulor tror ministern att det handlar om? En kula per kvadratmeter? Tio? Detta givetvis i förhållande till hur stort Sverige är. Det är också en relevant fråga att ställa till miljöministern. Vet miljöministern hur stort Sverige är?
Fru talman! Jag tackar Marléne Lund Kopparklint för interpellationen. Jag hör att det finns ett mycket starkt engagemang i den här frågan. Det är ju så att Reach, som det handlar om här, är ett harmoniserande regelverk som är direkt tillämpligt i alla EU:s medlemsstater. Det övergripande syftet med den så kallade Reachförordningen är att garantera en hög skyddsnivå för människors hälsa och för miljön men också att ämnen kan cirkulera fritt på den inre marknaden samtidigt som konkurrenskraft och innovation förbättras. I princip alla ämnen omfattas av Reachförordningen. Det är också så att det finns mycket små eller inga möjligheter för medlemsstaterna att införa nationella förbud i den här frågan. Reach har två nivåer av harmoniserande verkan av villkoren för utsläppande på marknaden och användning av ämnen: nästan helt harmoniserat och fullständigt harmoniserat. Ämnen som är begränsade i Reach är fullständigt harmoniserade, vilket innebär att medlemsstaterna inte kan införa nationella regler om dessa ämnen. I och med att vissa användningar av bly redan är begränsade i Reach råder i detta fall fullständig harmonisering. Jag tror att det är viktigt för den fortsatta debatten i Sverige i den här frågan att vi har klart för oss vilket rörelseutrymme vi egentligen har. Precis som interpellanten lyfter fram ligger den här frågan nu hos två vetenskapliga kommittéer. Det är en otroligt omfattande vetenskapligt underbyggd process som har lett fram till att man nu lägger fram det här förslaget. Jag är helt övertygad om att vi i den här kammaren är överens om att bly är extremt giftigt även vid extremt låga koncentrationer. Bly har också den speciella egenskapen att det inte har varit möjligt att hitta en lägsta tröskel för effekter. Därför antas det att varenda molekyl som människor eller djur utsätts för kan ge skadliga effekter. Därmed måste man säga att bly med råge uppfyller kriterierna i Reach för att betraktas som ett ämne som inger särskild oro. Det är ju så det är. Samtidigt ålägger vi dem att visa att det finns alternativ tillgängliga på EU-marknaden. I fallet med blyammunition i våtmark var det Echa som tog fram underlaget. De kunde visa att risken för till exempel sjöfågel är fullständigt oacceptabel. De kunde visa i det underlag de lagt fram att förbudet är samhällsekonomiskt motiverat. De gjorde också en mycket ordentlig genomgång av tillgången på alternativ och visade att det finns alternativ som är tillgängliga på EU-marknaden. De föreslagna begränsningarna inskränker inte möjligheten till jakt, varken geografiskt eller när det handlar om vilket villebråd som får jagas. Det som begränsas är möjligheten att använda ammunition som innehåller bly.
Fru talman! Nu visar det sig att miljöministern faktiskt har fel, för det finns handlingsutrymme att agera i den här frågan. Jag anser också att ministern inte är riktigt påläst när det gäller tillförlitliga alternativ, men det talade jag om i mitt förra inlägg. Det jag tycker är viktigt nu är att jag inte får svar på de frågor som jag har ställt. Jag fick inget svar på om miljöministern visste hur stort Sverige är, och det är anmärkningsvärt i sig. Jag kan berätta att Sveriges yta är 445 000 kvadratkilometer. Och hur många kulor tror ministern att det handlar om? En överslagsräkning ger vid handen att det är cirka en kula per miljon kvadratmeter som stannar i skogen när det handlar om jakt och sportskytte. I en debatt vid nästan samma tidpunkt förra året anförde den dåvarande miljöministern nästan samma argument som vår nya miljöminister. Det verkar ha varit regeringens strategi i blyfrågan att använda EU för att få igenom restriktioner som det inte hade varit möjligt att få majoritet för i riksdagen. Det framgick också att regeringen inte hade något vetenskapligt stöd för sin linje att den nuvarande svenska regleringen är otillräcklig. Annars hade det varit enkelt att svara på de frågor som jag då ställde och som jag nu ställer till regeringen i den här debatten. Jag måste säga att det är en väldigt märklig argumentation från regeringens sida, både då och nu. Både Miljöpartiet och Socialdemokraterna har aktivt drivit en linje i EU som handlar om att utöka förbudet mot användning av blyammunition och därmed sätta käppar i hjulen för Jakt och sportskyttesverige. Sveriges linje har, med stor majoritet, varit att inte utvidga detta förbud. Det är också den linje som regeringen tvingades följa vid den senaste omröstningen i ministerrådet. Det är absolut inte bra när regeringen först driver en viss linje i de samtal och överläggningar som förs i EU och sedan tvingas ändra sig. Regeringen borde självklart ha stämt av med riksdagen tidigare, men det gjorde man inte. Man borde ha rättat sig efter riksdagens vilja när det gäller vilken linje man skulle driva i samtalen med EU. Man överlämnar all makt i dessa ärenden till Reach. Det är helt orimligt, oavsett när dessa beslut fattats. Man borde värna Sveriges jakt och sportskytte. Trots att Sverige i dag har ett fungerande system med rimliga restriktioner för våra våtmarker är det uppenbart att regeringen nu driver andra linjer i EU, i hopp om att de hårdare reglerna sedan ska tvinga Sverige att skärpa kraven ytterligare. Jag häpnar också över den okunskap som faktiskt ligger till grund när man säger att det inte finns något handlingsutrymme. Jag skulle ändå se positivt på den här frågan för Jakt och sportskyttesveriges del om det hade funnits en vilja. Kommissionen har öppnat för att medlemsländer ska kunna ha nationella definitioner av vad som är våtmark. Då är ju frågan avgjord, eftersom Sverige redan i dag har ett förbud mot blyhagel vid jakt i våtmarker eller över grunda delar av öppet hav för att minska förekomsten av bly i miljön. Här måste väl ändå ministern förstå att man faktiskt kan agera.
Fru talman! Tack, Marléne Lund Kopparklint, för inlägget! Det är uppenbart att vi har diametralt olika uppfattningar i detta. Vår absoluta ståndpunkt och bild är den jag precis har redogjort för, kopplat till Reachförordningen och i det här fallet också till ett eventuellt förslag när det gäller bly och vad detta innebär för våra möjligheter att gå en annan väg. Marléne Lund Kopparklint är välkommen att träffa våra experter på det här området på departementet för att få en genomgång av detta, om det skulle underlätta. Sedan blir jag lite häpen, ärligt talat. Vi står här och pratar om ett av de giftigaste ämnen som finns. Det är oerhört giftigt redan i låga koncentrationer. De risker som identifieras för människan är främst påverkan på hjärnans utveckling hos foster och barn i till exempel jägarfamiljer. Det finns flera studier som påvisar att ammunitionen splittras och sprids i djuret och att gängse rekommendationer för att avlägsna kött från kulhålet inte räcker för att avlägsna blyföroreningarna. Barnen kommer alltså att få i sig bly via navelsträngen när de äter förorenat viltkött. Echa har uppskattat att det finns drygt 1 miljon barn i åldrarna 0-7 år i jägarfamiljer i EU som därmed är i riskzonen. Av dessa riskerar cirka 7 000 per år att drabbas av nedsatt IQ på grund av särskilt stort intag av bly. Den samhällsekonomiska förlusten av denna nedsättning har skattats till runt 70 miljoner euro. Därutöver har man skattat att cirka 1 150 vuxna årligen riskerar att drabbas av kronisk njursjukdom, till en samhällsekonomisk förlust av mellan 7,5 till 75 miljoner euro. Riskerna i miljön består, liksom i fallet med användning av blyhagel i våtmark, i att fåglar kan förgiftas när de misstar blyhagel för mat eller småsten. Vid jakt med kulor finns en risk för att rovfåglar kan förgiftas när de äter kontaminerade bytesdjur. För sportskyttar, som vi ju pratar om här, identifieras en hälsorisk med att skyttarna kan inandas blydamm under skyttet. Vid sportskytte finns också en risk för att bly kan läcka från marken och förorena dricksvattenkällor och livsmedel. Då kan man ställa sig frågan: Finns det då inget bättre alternativ än blyammunition? Och svaret är ja - det finns bättre alternativ. Det finns ju fullgoda alternativ. Det kommer att vara fortsatt möjligt att utöva såväl jakt som sportskytte med alternativ till blyammunition som stål, koppar eller mässing. Alternativen är tillgängliga. De är tekniskt genomförbara, och de innebär en lägre risk för människors hälsa och miljö. Stålammunition kostar dessutom ungefär lika mycket som blyammunition, och när efterfrågan på alternativen ökar kommer priset på dessa att sänkas, då också de fasta kostnaderna fördelas på ett större antal varor. Jag har svårt att förstå detta vurmande för blyhagel och blyammunition.
Fru talman! Det finns nu alla möjligheter att agera annorlunda. När jag lyssnar på miljöministern blir jag också häpen. Tyvärr kan jag inte svara på alla de argument som miljöministern räknade upp, men då finns det skäl för mig att återkomma i ytterligare en debatt, så att vi kan diskutera dessa argument. Det vi talar om här är att värna Jakt och sportskyttesverige. Vi är överens om att bly är ett farligt ämne, men man måste också ha fakta i ryggen när man diskuterar detta. Det har vi i Sverige haft när vi tog fram det blyförbud som tidigare har utretts noggrant på vetenskaplig grund. Där har man kommit fram till att just detta är vad som är motiverat i riktiga våtmarker. Det är bra och välmotiverat utifrån ett miljöperspektiv också. Det är detta vi ska värna om, och det är detta vi diskuterar. Vi ska inte införa ytterligare restriktioner som sätter käppar i hjulen när det inte finns adekvata exempel som visar varför man ska göra detta. Det är här våra meningar skiljer sig åt. Det finns inga tydliga och adekvata argument för att man ska utsträcka dessa restriktioner i Sverige. Nu finns det utrymme att arbeta för att Sverige ska få ett undantag med hänvisning till att vi redan i dag har välavvägda restriktioner. Nu är det upp till bevis för regeringen att faktiskt göra som riksdagen har sagt och tala om att vi inte vill ha dessa utökade restriktioner från EU utan att det redan fungerar bra i Sverige som det är.
Fru talman! Jag tackar ledamoten för inlägget, och jag tar på intet sätt miste på det engagemang som finns. Jag är också övertygad om att vi kommer att debattera frågan vidare. Jag har utvecklat, tycker jag, argumenten avseende det handlingsutrymme som vi har som land i relation till denna fråga. Jag har också beskrivit att det finns en mycket stark vetenskaplig grund bakom det förslag som nu ligger på bordet. Faktum är att det uppskattas att det varje år sprids omkring 100 000 ton bly i miljön inom EU till följd av användningen inom jakt, sportskytte och fiskeverksamhet. Det är 79 procent från sportskyttet, 14 procent från jakten och 7 procent från fiskeverksamheten. Jag tycker att det finns all anledning att ta de studier som finns om skadeverkningarna på största allvar. Jag tycker ärligt talat också att man, när det finns fullgoda alternativ, ska ställa om till det. Det föreslås också ett antal övergångstider i det förslag som nu ligger på bordet. De är väldigt generösa för att man ska ha en möjlighet att ställa om till annan ammunition på ett bra sätt. Jag stannar där och ser fram emot fortsatt debatt.